Herr talman! Jag håller med herr Carlstein om att vi måste skapa förutsättningar för ett mera differentierat näringsliv i de bygder där textilindustrin dominerar. Vi är helt ense om det, herr Carlstein. Men under tiden som vi gör det — och det går inte med en gång; vi kan inte ens vänta på TE KO-utredningens betänkande — måste vi skapa sysselsättning åt de människor som alltjämt har sin verksamhet förlagd till TEKO-industrin. Det är bara detta lilla som vi från centerpartiet har föreslagit i en enkel motion och som tidigare har understrukits av bl.a. herr Ericsson i Kinna. Vi har gjort samma påpekande vid flera tillfällen tidigare, men då har regeringens talesmän sagt att det strider mot regeringens principer att vidta några åtgärder. Dess bättre har dock regeringen ändrat uppfattning i det fallet och vidtagit åtgärder i berörda avseenden. Herr Hagnells resonemang går tydligen ut på att det inte spelar någon som helst roll om textilindustrin här i landet helt raseras. Det gör inte herr Hagnell någonting. Han tänker inte på att vi behöver TEKO-industrin bl.a. för beredskapsändamål och han tänker inte på de friställda. Det har centerpartiet i olika sammanhang framhållit. Och så långt bör vi väl ändå vara överens att TEKO-industrin måste säkras bl a. ur beredskapssynpunkt. Vidare verkade det på herr Hagnell som om den från Finland och andra länder importerade arbetskraften inte hade löner som ligger i nivå med andra TEKO-anställdas, att de importerade arbetarna med andra ord inte hade avtalsenliga löner. Jag är övertygad om att herr Hagnell även på den punkten har fel. Slutligen vill jag säga att importen från EFTA och EEC-länderna samt vissa andra länder naturligtvis är mångdubbelt större än importen från låglöneländerna, men herr Hagnells siffror var inte riktiga.

Herr talman! Jag skall inte träta med min gamle gode vän och bänkkamrat herr Carlstein, men jag vill lämna ett par upplysningar till honom. Av herr Carlsteins anförande kunde man få den uppfattningen att han dödförklarade de industrier som är dominerande i våra hembygder. Han menade antagligen inte detta, och därför uppfattar jag det inte heller så allvarligt. Jag vill närmast tillägga några ord beträffande herr Carlsteins framställning av importoch exportutbytet med de nordiska länderna. Vår export av industrivaror till Norge är värdemässigt ungefär fem gånger större än importen därifrån. Beträffande Danmark är balansen någorlunda jämn. Från Finland importerar vi däremot för en summa som är några gånger större än siffran för vår export dit. även Finland är emellertid medlem i EFTA, och det är därför naturligt att så kan bli förhållandet. Ytterligare en upplysning som jag måste lämna herr Carlstein föranleds av hans omnämnande av en tidning som heter Forum och som skulle vara vårt partis ungdomsrörelses tidning. Det måste vara ett misstag. Jag har aldrig hört talas om denna tidning. Organet för vår ungdomsrörelse heter fortfarande Ung Höger.
Herr talman! Herr Persson i Heden klagar på mina siffror, som han säger inte stämmer med hans siffror för 1967. Jag använde emellertid de siffror som finns i bankoutskottets utlåtande, och de avser 1968. Större är inte skillnaden. Herr Persson i Heden frågar, om det inte spelar någon som helst roll att svensk textilindustri helt raseras. Det är inte det vi diskuterar nu. Låt mig i stället fråga, om det är herr Perssons mening att helt kunna rädda svensk textilindustri. Det kan det inte vara. Det finns inga som helst möjligheter att genomföra det som ni talar om, d.v.s. att klara svensk textilindustri med de åtgärder ni riktar mot fattiga människor i andra länder och som leder till fördyring av importen och ökade levnadskostnader i vårt land. Er politik håller inte. Det lilla vi vill är bara att klara övergångssysselsättningen, säger herr Persson i Heden.

Herr talman! Till herr Persson i Heden vill jag säga att han i hög grad övervärderar reservanternas förslag när han påstår att de är ute efter att trygga sysselsättningen för människorna i vår hembygd. Det löser inte, såsom herr Hagnell sade, sysselsättningsproblemen i Sjuhäradsbygden att man vidtager ytterligare begränsningar i lågprisimporten, som nu uppgår till 266 miljoner kronor. Det är inte det vi behöver för att klara regionens bekymmer i fram tiden. En sådan åtgärd löser inte dessa problem ens temporärt. Vi skall vidare ha klart för oss att det för närvarande är stor efterfrågan på arbetskraft inom textiloch konfektionsindustrin. Det är exempelvis för närvarande brist på sömmerskor och konfektionsindustriarbetare i Sjuhäradsbygden. Av den anledningen finns det alltså ingen anledning att hysa större bekymmer. Till herr Magnusson i Borås vill jag säga att den tidning jag citerade heter Forum för det unga Högerpartiet. Den utkommer i år med sin tjugoåttonde årgång, och därför tycker jag herr Magnusson borde veta att den finns. Men det må vara hänt att herr Magnusson inte vill kännas vid tidningen — jag för min del läser den med intresse varje gång jag får den, jag får tydligen av någon anledning de nummer som kommer ut. Jag har inte dödförklarat textilindustrin, herr Magnusson. Jag tror att det finns företag som kommer att klara sig utmärkt i fortsättningen, men det finns också en rad dåliga företag som varken kan betala eller upprätthålla en rationell drift, och enligt min mening har vi inte anledning att slå vakt om dem, lika litet som vi har anledning att slå vakt om sådana företag inom andra näringsgrenar. Och dåliga företag finns ju inom varje näringsgren — konfektionsindustrin är inte den enda som rymmer sådana. Varhelst sådana företag finns bör de slås ut genom konkurrensen. Jag upprepar att vi inte har någon anledning att slå vakt om dessa företag.
Herr talman! Jag kan, herr Hagnell, presentera ytterligare siffror för importen, och de är ännu färskare än herr Hagnells — siffrorna gäller januari och februari månader 1969. Då impor-. terades för sammantaget 434 miljoner kronor, varav 61 miljoner kronor avsåg import från lågprisländer. De siffrorna är kanske ännu mer talande i detta sammanhang. Både herr Carlstein och herr Hagnell har sagt att vi motionärer överdriver de åtgärder som vi har föreslagit. Men om vi har gjort det, vilket jag betvivlar, då är vi i gott sällskap, ty regeringen är inne på samma väg. Regeringen har efter påtryckningar vidtagit vissa åtgärder som vi föreslagit; vi anser dock att åtgärderna kan behöva skärpas ytterligare i det rådande krisläget, tills vi ser hur utvecklingen blir och tills utredningen är klar.

Herr talman! Ni är ju inte nöjd med regeringens politik, herr Persson i Heden. Men ungefär hur mycket vill Ni ha textilimporten ytterligare inskränkt i miljoner kronor räknat? Och hur tror Ni att Ni kan åstadkomma det genom att inrikta Er på de fattigare länderna? Kan vi få den saken förklarad?

Herr talman! Jag vill helt kort säga till herr Hagnell att vi bara vill ha sådana åtgärder vidtagna att textilindustrin kan fortleva intill dess man genom den många gånger tidigare omnämnda TEKO-utredningen fått fram en plan över hur man i fortsättningen skall ha det. Detta har jag framhållit många gånger tidigare. Åtgärder bör dessutom vidtagas till dess man givit de i industrin anställda andra sysselsättningar i stället. Herr Hagnell får ursäkta mig om jag säger att det är möjligt att han inte riktigt fattar situationen, eftersom han står fjärran ifrån TEKO-industrin som speciellt är lokaliserad till Sjuhäradsbygden. Kanske är förhållandet detsamma med utskottets talesman i detta fall. De står båda fjärran från de verkliga förhållandena. De har inte sett människor bli arbetslösa, och de har inte haft kontakt med kommunernas stora problem när det gäller att skapa arbetstillfällen för dem. Jag kan nämna att det i Sjuhäradsbygden finns kommuner som fått betala ut arbetslöshetsunderstöd på grund av friställningar inom textilindustrin.
Herr talman! Man kan vara bra nära problemen utan att ändå förstå dem — det visar herr Persson i Heden. Textilindustrin har gått tillbaka med 50 000 anställda på fem år. Hur mycket av den tillbakagången skulle vi ha kunnat undvika genom att >klämma» Korea, Formosa och Hongkong hårdare? Hur mycket av den ytterligare fortsatta nedgång, som vi har anledning att räkna med i textilindustrin, kommer vi att kunna undvika genom att klämma Formosa och Korea hårdare? Kan vi få ert svar på denna fråga? Ni skriver i er motion, herr Persson i Heden, att ni vill ha åtgärder mot ytterligare nedläggningar. Sådana bör enligt er inte förekomma. En minskning har skett på fem år från 146 000 till 95 000 anställda. Ytterligare nedläggningar skall inte ske. Vad skulle er politik kosta? Tala om hur hårt vi skall klämma Formosa och Korea för att klara av det problem som ni säger att Formosa och Korea kan hjälpa oss med enligt edra metoder! Ni är inne på helt orealistiska vägar. partistödets konstruktion och om andra i motionerna berörda frågor som sammanhänger med partiernas finansiering».

Herr talman! En fri politisk opinionsbildning är det avgörande uttrycket för en demokratisk stat. Härom torde inga delade meningar råda. Men skall denna höga målsättning förverkligas, erfordras det också att vissa elementära förutsättningar beaktas och löses. Dit hör de ekonomiska problemen. Finansieringen av de politiska partiernas verksamhet har sedan många år varit en het fråga i den partipolitiska debatten. Detta är naturligt med tanke på de skilda sätt, på vilka de olika politiska partierna finansierat och fortfarande finansierar sin verksamhet. En del partier har varit helt beroende av medlemsavgifter och frivilliga bidrag från medlemmar och sympatisörer, me dan andra därutöver har fått betydande ekonomiska tillskott genom kollektivavgifter och anslag från stora företag. När det statliga partistödet infördes år 1965 var också meningarna delade. Centerpartiet ställde sig bakom införandet av ett statligt stöd. Skälen därtill var flera. I en demokratisk stat måste verksamheten i de politiska partierna betraktas som ytterst viktig. Partierna är de instrument, med vilka enskilda människor kan påverka samhällsarbetet. Det måste vara angeläget att utformningen av partiernas program och handlande blir en direkt avspegling av de enskilda medlemmarnas uppfattning och inte direkt eller indirekt påverkas av utomstående bidragsgivare. Det måste också vara väsentligt att alla partier kan räkna med en ekonomisk grund för sin verksamhet. Den moderna informationsoch upplysningsverksamheten kräver ständigt ökade ekonomiska insatser. Utan ett statligt ekonomiskt stöd skulle det ställas ökade anspråk på de enskilda medlemmarna. Detta skulle slå olika beroende på deras skilda möjligheter att ge bidrag. Förutsättningen för ett statligt partistöd är naturligtvis att det måste vara fritt och inte bundet till anslagsgivaren. Detta är också fastlagt i grunderna för det partistöd som nu utgår. Bl a. sägs där att någon statlig kontroll av hur medlen används inte skall förekomma. Erfarenheterna av det statliga partistödet är i många avseenden goda. De farhågor som uttalades för att stödet skulle påverka väljarnas engagemang på ett negativt sätt har inte besannats. Mycket tyder i stället på att allmänhetens intresse för politiska frågor varit ovanligt stort under de senaste åren. Detta torde åtminstone till en del kunna förklaras med att partierna haft ökade resurser för sin informationsverksamhet. " I dag har således det statliga partistödets stora betydelse, då det gäller att vidareutveckla en fri politisk opinionsbildning, vunnit allmänt erkännande. Uppfattningen att staten i väsentlig utsträckning måste bidra till de politiska partiernas finansiering har i dag stöd av en bred opinion. även om erfarenheterna hittills är goda beträffande partistödet, finns det skäl som talar för en översyn av bestämmelserna. Redan när beslutet fattades 1965 förutsatte riksdagen att »fördelningsreglerna underkastades en förutsättningslös översyn, sedan nödvändig erfarenhet erhållits av deras tillämpning». Enligt vår mening har nu tillräckliga erfarenheter vunnits för att en sådan översyn bör komma till stånd. Övergången till enkammarriksdag och nytt valsystem för också med sig att reglerna för partistödets fördelning under alla förhållanden måste ses över. En översyn är också påkallad av att kommunerna sannolikt inom en nära framtid kommer att få möjlighet att anslå medel till de politiska partierna. Sedan riksdagen förra året hos Kungl. Maj:t begärt utredning om kommunalt partistöd har en promemoria utarbetats inom <:kommunikationsdepartementet. Denna är för närvarande föremål för remissbehandling. Det är naturligt, menar vi, att man samtidigt med den översyn som förordats beträffande det statliga partistödet beaktar riktlinjerna för det eventuella kommunala partistödet. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Frågan om partistödet börjar bli en gammal bekant. Oppositionen har samlat sig i en reservation med yrkande om en översyn av reglerna för partistödet. När man 1965 beslöt införa detta stöd gjordes inte någon utredning. Den utredning som gjordes gällde ett pressstöd. Förslaget härom «kritiserades starkt. I snabb takt gjorde man därför om detta till ett partistöd, och man sköt utredningen på framtiden. Nog så prominenta politiker sade mycket bestämt att det skulle bli en översyn när vi fått nödvändig erfarenhet av hur systemet fungerade.

Systemet slog ut så, att socialdemokraterna i belöning fick ytterligare 720 000 kronor medan det förlorande partiet miste 540 000 kronor. Det är ett orimligt ekonomiskt utfall. Summor av en sådan storleksordning kan faktiskt påverka konkurrensförhållandet mellan partierna. Konstruktionen av partistödet inte bara främjar utan accelererar en utveckling mot ett enpartisystem — det synes mig ligga i öppen dag. Den som vann valet i fjol har större chanser att vinna nästa val, och den som förlorade valet i fjol löper större risk att förlora nästa val. Föreliggande motioner från moderata samlingspartiet har skickats på remiss till de olika partiernas organisationer. Socialdemokraterna säger i sitt remissyttrande att partistödet fått en neutral och bra utforming. Det förhåller sig neutralt till partistrukturen och stimulerar varken partisplittring eller partikoncentration. Nej, förvisso stimulerar det inte någon partisplittring, men väl en partikoncentration och partikonservering — det måste vi väl ändå medge. Nu kan man tycka att det ligger något tilltalande i idén — en idé som även oppositionen borde uppskatta — att man får en viss partikoncentration, i varje fall om denna tar sig uttryck i ett två partisystem; det är många av oss som tycker att detta vore en lämplig konstellation. Vi har sett hur partistödet främjat en sådan utveckling; å ena sidan har vi det stora regeringspartiet och å andra sidan ett oppositionsparti som växer fram. Men det är ju ändå inte pengarna som borde vara det avgörande i detta sammanhang utan de politiska idéernas genomslagskraft. Vi anser att en utredning på denna punkt är ett mycket väsentligt krav. De fyra principer som skall ligga till grund för utformningen av systemet behöver inte rubbas för att vi skall få en vettigare fördelning. Att stödet så hårt knytes till antalet riksdagsmandat är betänkligt. Den nya författningen, enligt vilken ett parti måste ha 4 procent av väljarkåren för att få mandat, medför att en rätt stor grupp kan ställas utanför denna finansieringsform. Frågan är om inte detta strider mot en av de fyra principerna, vilken säger att ett parti för att erhålla detta ekonomiska bidrag skall ha »ett betydande stöd i väljaropinionen>. Folkpartiet för i sitt yttrande fram tanken på ett grundbidrag. Detta kan låta vettigt. Partierna har ungefär samma struktur med sina centraloch fältorganisationer, och kostnaderna skiljer sig väl inte så mycket. I varje fall borde det vara relativt lätt att få fram vissa vettiga ramar, inom vilka organisationskostnaderna kunde röra sig. Man kan även tänka sig att gå andra vägar, att man t.ex. tar hänsyn till partiernas medlemsantal, vilket vi gör när vi anslår pengar till de politiska ungdomsorganisationerna. Men då vill det till att man slopar kollektivanslutningen förstås. Det kan, herr talman, inte vara svårt att genom en utredning komma fram till ett rättvisare och riktigare system än det nu rådande. Utskottet framhåller som vanligt att det inte är emot en utredning men att tiden härför ännu inte är mogen; man behöver större erfaren het.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

Herr talman! Statsutskottet har avstyrkt motionsparet I:572 och II: 662, som kräver en ökning av stödet till de politiska partierna med 40000 kronor per mandat, d.v.s. en ökning från 60 000 kronor till 100 000 kronor. Sedan partistödet infördes 1966 har det varit oförändrat. De fortgående kostnadsstegringarna har emellertid fått till följd att stödets reella värde blivit allt mindre för varje år. När stödet infördes var motivet att ge partierna möjlighet att bedriva sin verksamhet på ett effektivt sätt. Nu vill statsutskottets majoritet inte ens bibehålla stödet vid dess ursprungliga värde utan accepterar att kostnadsstegringarna urholkar detta. Det är viktigt att de politiska partierna i landet har sådana ekonomiska resurser att de kan utföra ett meningsfullt arbete. Att i en fungerande demokrati kunna föra ut partiernas program, synpunkter och värderingar kräver betydande resurser. De allt större krav som reses av medborgarna på information ställde de politiska partierna inför kännbara ekonomiska problem. De politiska partierna måste få känna någon trygghet för sina inkomster. Det är inte rimligt att ett parti som förlorar ett antal mandat skall riskera att komma i en sådan ekonomisk situation, att dess verksamhet högst påtagligt försvåras, samtidigt som <konkurrens-situationen mellan partierna allvarligt förändras. Ett statligt stöd till de politiska partierna är nu allmänt accepterat. Men det största partiet måste också acceptera att de mindre partierna får sådana ekonomiska villkor att de kan utföra sitt arbete. En levande demokrati kräver en opposition med resurser och möjligheter att bedriva en effektiv verksamhet för att vi skall få den politiska dialog som är nödvändig för demokratins fortbestånd. Konstitutionsutskottet har behandlat ett par motioner med förslag om utredning av det statliga partistödets konstruktion. Utskottet har avstyrkt motionerna. Vi reservanter har anfört att när partistödet infördes förutsattes att fördelningsreglerna underkastades en förutsättningslös översyn sedan nödvändig erfarenhet erhållits av deras tillämpning. Nu har tre år gått och tillräckligt material finns för att se över bestämmelserna. Väsentliga kostnader för partierna är oberoende av hur många riksdagsmandat partiet har. Hit hör t.ex. kostnader för informationsmaterial till väljarna och vissa delar av personaloch administrationskostnaderna. De nuvarande fördelningsgrunderna innebär att stora partier får en starkt gynnad ställning med de konsekvenser som tidigare påpekats. Olika vägar finns för att minska dessa nackdelar och en parlamentariskt sammansatt utredning bör undersöka denna fråga. Utredningskravet får ännu större tyngd då dels övergången till enkammarriksdag och dels frågan om införande av ett kommunalt partistöd ger problemet delvis helt nya aspekter. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen fogad vid konstitutionsutskottets utlåtande nr 23.

Herr talman! Låt mig först konstatera att det är en ganska stillsam och lågmäld debatt som nu inleds om partistödet. Den 14 och 15 december 1965 var debatten väsentligt fränare och hårdare. Det är med en viss förvåning jag konstaterar att de s.k. oppositionspartierna efter en så kort tid som tre år gemensamt gör följande uttalande i sin reservation som jag tycker det finns anledning tillföra kammarens protokoll: »Det statliga partistödets stora betydelse, då det gäller att vidmakthålla och vidareutveckla en fri politisk opinionsbildning, har vunnit allmänt erkännande. Uppfattningen att staten måste i väsentlig utsträckning bidra till de politiska partiernas finansiering synes i dag ha stöd av en bred opinion. Erfarenheterna av det nuvarande systemet är i många avseenden goda.» Det är ganska uppseendeväckande att finna att moderata samlingspartiet så här kort tid efteråt kan stå bakom ett dylikt uttalande.

Den som är intresserad kan jag hänvisa till att läsa kammarprotokollet. Herr Wedén är i kväll upptagen av en annan politisk diskussion, och jag skall därför inte återge hans anförande, även om det skulle vara frestande. Det har sagts här att det finns anledning att företa en översyn av partistödet i nu föreliggande läge, och man söker göra gällande att en sådan har utlovats efter en ganska kort tid. Det har av utskottet gjorts vissa bestämda ut talanden om hur partistödet bör vara utformat. I det sammanhanget finns det anledning att erinra om att herr Ohlin i debatten 1965 ville varna för att man gjorde det möjligt för riksdagen att i framtiden skruva beloppen i höjden. Om jag förstått honom rätt i den diskussionen ville han redan vid beslutets tillkomst ha en spärr på den punkten. Nu beklagar herr Strömberg att utskottet inte har tillstyrkt hans förslag om en höjning av det statliga partistödet från 60 000 till 100 000 kronor. Om jag fattade rätt menade han att en sådan höjning vore motiverad eftersom tre år har gått. Det betyder, ärade kammarledamöter, att vi på dessa tre år skulle höja partistödet med mer än 60 procent. även om det har förekommit en penningvärdeförsämring och kostnaderna för partierna har stigit, finns det väl ingen som på allvar vill göra gällande att det har skett en så stark höjning under denna korta tid. Jag tror det låg något i den varning som herr Ohlin uttalade, nämligen att man inte borde frestas att höja beloppen i alltför snabb takt. Dessutom förhåller det sig så, som alla de tre ärade meddebattörerna har påpekat, att det föreligger ett förslag till kommunalt partistöd som kammaren får ta ställning till redan i höst. Enligt vårt bedömande är det först sedan vi har sett hur det utfaller som det kan finnas anledning till en översyn. Nu åberopar man också som ett särskilt motiv för en höjning att vi får en enkammarriksdag. För närvarande har vi val vartannat år, men med ett enkammarsystem kommer vi att få val bara vart tredje år. Jag menar inte, herr talman, att partierna inte måste verka även under mellanperioderna och bedriva upplysningsoch informationsverksamhet, som kostar pengar, men vi kan inte finna att tiden redan nu är inne för en sådan översyn som man begär. Det skulle vara frestande att ta upp en mera ingående debatt med herr Werner, men jag skall nöja mig med att hänvisa honom till det anförande han höll i debatten 1965. Han har mycket att begrunda i anledning av det anförandet. Det är inte mycket av det han nu förde till torgs som stämmer med det han då utvecklade. Han betecknade det då som en orimlighet att statsmakterna skulle stödja partiernas verksamhet. Nu vill herr Werner också göra gällande att skillnaderna i de ekonomiska resurserna skulle vara anledningen till partiernas mer eller mindre goda valvind, och han menade att pengarna inte borde vara avgörande härvidlag.

Jag skall emellertid inte gå in på en sådan diskussion — mbs har lagt ned sin verksamhet, och herr Werner har nu ändrat uppfattning i fråga om partistödet, vilket i och för sig bara är glädjande. Debatten i dag, herr talman, gäller endast tidpunkten när den översyn skall göras som konstitutionsutskottet har uttalat sig om i samband med att beslutet om partistödet fattades. Jag skall nöja mig, herr talman, med att säga att vi på den punkten har en annan bedömning än de övriga partierna. Med det anförda ber jag att få yrka bifall till konstitutionsutskottets uttalande och hemställan.

Herr talman!
Herr talman!

Det känns tillfredsställande att få höra det, därför att det besparar mig i varje fall försök att närmare analysera fram någon sorts förklaring till den brist på målsättning i fråga om utbildningen som karakteriserar denna proposition.

Det är väl alldeles tydligt att det finns åtskilligt i denna proposition som just saknar det väsentliga för en utbildningsreform. Jag skulle gärna vilja citera, eftersom jag just har detta studentorgan framför mig, någonting annat som man säger i nämnda artikel och som jag tycker i sin kritiska skärpa har en väsentlig udd.

Propositionens grundtanke är, att läkarnas vidareutbildning, och det är det som det mest handlar om, skall inordnas i den allmänna sjukvårdsplaneringen. Tanken har många positiva drag, men när man ser svårigheterna att fullfölja samordningen finns det anledning att bli skeptisk. Det framhålles att tre mycket viktiga områden av sjukvården måste byggas ut, nämligen den öppna vården, den psykiatriska vården och långtidssjukvården. Vi är helt överens om detta synsätt. Detta är tre viktiga områden som måste byggas ut sjukvårdsmässigt. Detta skall alltså klaras genom att kombinera det med en utbildningsreform för blivande läkare. Så framläggs ett program för användningen av läkartillskottet i landet fram till 1975. Praktiskt taget alla nya läkare förutsättes genomgå vidareutbildning genom tjänstgöring i offentlig sjukvård. Tiden för själva grundutbildningen har skurits ned med ett år, men in summa blir utbildningstiden för läkare knap past kortare, eftersom den assistenttjänstgöring som tidigare var förlagd inom grundutbildningen blir flyttad utanför och i någon mån förlängd. Vidareutbildningen efter läkarexamen — alltså det som motsvarar nuvarande med.

Då kan man fråga vad som egentligen kan invändas mot förslaget. Ja, den tvekan man känner inför att en viss yrkesgrupp dirigeras till en viss typ av tjänstgöring gav studenterna uttryck åt i det som jag här nyss citerade. Men det är inte huvudsaken, utan det är svårigheten att överblicka konsekvenserna av det framlagda förslaget. Och tyvärr har socialministern inte klargjort hur han ser på de konsekvenserna. Man får på den ena punkten efter den andra veta att detta är frågor som socialstyrelsen skall bearbeta vidare, eller här är det frågor som Kungl. Maj:t så småningom skall ta ställning till. Jag har startat mitt anförande med en ganska kritisk inställning till hela förslaget om läkarutbildning, men det är inte särskilt många invändningar resta från utskottets sida vid behandlingen av denna proposition. Förvisso inte! Till statsutskottets förevarande utlåtande nr 83 finns emellertid fogade tre reservationer, som samtliga har avgivits av moderata samlingspartiets representanter i utskottet. Två av dessa reservationer hör samman och handlar om svårigheten att tillgodose sjukvårdens behov samt utbildningens och forskningens med den konstruktion av läkartjänsterna som här «planeras.

Enligt föreliggande förslag är det inte i första hand sjukvårdshu vudmännen som skall göra det regionalt, utan det är socialstyrelsen och Kungl. Maj:t. Vid sidan av sjukvårdens behov förefaller behoven inom den framtida medicinska forskarutbildningen tillhöra dem som är svårast att tillgodose med den utformning av organisationen som anges i propositionen. Forskartjänsterna är lika väsentliga som sjukvårdstjänsterna för att sjukvården i det långa loppet skall bli effektiv. Vi har nu vid sidan om Ööverläkartjänsterna vid våra sjukhus ett mycket stort antal underläkartjänster, s.k. ettårstjänster och flerårstjänster. Dessa tjänster är besatta av läkare som i stor utsträckning är i stånd att bära upp både den akuta slutna vården och den öppna specialistvården vid sjukhus.

Det föreslås nu att i första hand vissa underläkartjänster skall ersättas med s.k. utbildningstjänster. I andra hand skall flerårstjänster ersättas. Det föreligger en rätt stor oklarhet om hur de olika disciplinerna kommer att tillgodoses i detta avseende. Under utskottsbehandlingen har utskottet både blivit föremål för uppvaktningar från olika håll och erhållit skrivelser.

Det vore mycket tillfredsställande om herr statsrådet, som jag glädjande nog finner vara närvarande i kammaren, i någon mån kunde lugna de oroliga på denna punkt. Departementschefen har omnämnt att ett visst antal tjänster skall inrättas för vidareutbildningen av läkarkandidaterna. Departementschefen har angivit att det skall bli 1 000 nya tjänster för psykiatri och långtidsvård och 600 för andra kliniska discipliner. Vi fick emellertid under pågående utskottsbehandling veta av socialstyrelsens chef att propositionen på denna punkt var, såsom det hette, olyckligt formulerad och att det rätta förhållandet var det omvända. Det skulle vara 600 tjänster för psykiatri och långtidsvård och 1000 tjänster för andra kliniska discipliner. I så fall skulle det räcka bättre till för de båda disciplinerna medicin och kirurgi som jag nyss talade om. Hur förhåller det sig? Är det socialstyrelsens chef eller departementschefen som har rätt? Det är ganska betydelsefullt att få veta detta.

Därför är det litet förvånande att utskottsmajoriteten skrivit på följande sätt: »Enligt utskottets bedömning kan det finnas skäl som talar för att huvudmännen på längre sikt själva får möjlighet att inrätta nya tjänster. I dagens läge finns det emellertid anledning att centralt i samverkan med sjukvårdshuvudmännen styra fördelningen av nya läkartjänster ———.» Här möter vi återigen den övertro på central styrning som är så förbluffande. Den kommer till uttryck i det ena förslaget efter det andra från regeringen. Jag tror att det synsättet är felaktigt.

Det går inte att tillämpa en central styrning av det slag som här förordas när det gäller nya läkartjänster. Herr talman!

Reservationen 1 är närbesläktad med reservationen 2 — det gäller i båda fallen tjänster. Särskilda förhållanden råder naturligtvis vid undervisningsklinikerna.
Vi befinner oss i en sådan situation.
Vad forskningen beträffar utgår utbildningsministern i den forskningsproposition, som upptagits till behandling i ett statsutskottsutlåtande som kommer att ligga på kammarens bord i morgon, från att en genomsnittlig forskarutbildningstid på fyra år är rimlig.
Vi måste få kämpa på lika villkor.
Men han framhåller också att den kliniska forskarutbildningen bör kombineras med omfattande klinisk erfarenhet och att den sammanlagda tiden därför måste omfatta mer än fyra år. Då är det naturligtvis viktigt att underläkartjänster vid universitetsklinikerna får behålla en konstruktion av ungefär samma slag som de nu har för att man skall kunna möjliggöra detta. Den nu föreslagna utbildningsgången skulle, om den genomförs på ett rigoröst sätt, starkt försvåra detta. Om alla för klinisk forskning intresserade unga läkare under de cirka två år som detta innebär skulle förmenas fortsatt kontakt med undervisningsklinikerna, kunde det befaras bli svårt att vid en senare tidpunkt på nytt försöka intressera dem för en sådan verksamhet. Utskottet borde därför menar reservanterna, ha framhållit att läkartjänsternas konstruktion främst vid undervisningssjukhusen närmare skulle utformas just i samråd mellan universitetsmyndigheterna, socialstyrelsen och de berörda sjukvårdshuvudmännen. Särskild hänsyn skulle då tas till att rekryteringen och utbildningen av kliniska forskare inte får försvåras i jämförelse med nu rådande förhållanden. Allt detta hänger egentligen ihop med möjligheten att bibehålla dessa nämnda flerårsunderläkartjänster. De har varit av stor betydelse när det gällt rekryteringen på forskarsidan. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till den reservation som har betecknats med nr 1 och som gäller tjänster för forskarutbildning. Den anknyter till motiveringen och har ingen kläm. Det finns även en tredje reservation och den vill jag beröra litet närmare. Den är av en annan karaktär. Den handlar om en specialitet, som reservanterna gärna vill se bland de specialiteter som skall återfinnas i specialistutbildningen. Det är inte riksdagens sak att fatta beslut om hur specialistutbildningen i detalj skall organiseras eller om vilka specialiteter som skall ingå i densamma. Det finns dock redovisat i propositionen och det finns — förefaller det mig — i det sammanhang som jag här skall beröra en anledning för riksdagen att i varje fall få uttrycka en meningsyttring om en disciplin som den anser böra finnas med.
67—68).
Jag syftar med detta, herr talman, på en fyrpartimotion väckt i denna kammare av herr förste vice talmannen von Friesen m.fl. och i första kammaren av herr Kaijser m.fl. Den är även i första kammaren fyrpartimotion. Den handlar om möjligheterna att få specialiteten internmedicinsk allergologi med i specialistförteckningen på utbildningssidan. Alla är underkunniga om att de allergiska sjukdomarna har blivit ett växande ont i det moderna samhället. Riksdagen har under en lång följd av år visat mycket stort intresse för att särskilda åtgärder skulle vidtas för att råda bot mot detta växande onda. I det motionspar som jag nyss nämnde finns en mycket intressant redovisning av hur riksdagen tidigare har behandlat initiativ i dessa frågor. Bland annat ledde en framstöt till ett riksdagens beslut om en professur i klinisk experimentell allergologi. Denna kom senare genom ett Kungl. Maj:ts beslut att få en något ändrad karaktär, och nu finns den som en professur i dermatologisk allergologi vid karolinska institutet i Stockholm. Det har skett en förändring — det får man begrepp om när man läser detta motionspar — i myndigheters och specialisters inställning till frågan om hur allergisjukdomarna skall bemästras. Så länge medicinalstyrelsen fanns, hävdade den att allergologin i sin diagnostik hörde intimt samman med den internmedicinska forskningen.

Utskottet utgår från att denna fråga kommer att prövas av den föreslagna nämnden för läkares vidareutbildning.» Ja, det kan utskottet och vi i riksdagen hoppas på.

Åtskilligt skulle vara att tillägga härom. Min framställning har väl varit kritisk på en hel del punkter, och jag vill därför gärna sluta med att säga att propositionen otvivelaktigt har mycket stora förtjänster.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

Herr talman! Jag skall börja med att något beröra den mera polemiska delen av fröken Ljungbergs inlägg. Fröken Ljungberg åberopade Sveriges förenade studentkårer och påstod att propositionen skulle sakna en målsättning. Jag trodde inte att fröken Ljungberg ville föra ett sådant påstående vidare. Denna proposition har i allra högsta grad bestämda målsättningar som sätter sjukvårdens och allmänhetens intressen i centrum. Propositionen inrymmer en reform av stor betydelse för vår sjukvård. Den är viktig för läkarna, eftersom de efter sin examen får en systematiserad vidareutbildning genom tjänstgöring i offentlig sjukvård. Den är viktig för patienterna därför att läkarresurserna genom det nya systemet för läkarutbildning kan kanaliseras till de delar av landet och de områden av sjukvården där vårdbehoven är störst — det är ett led i en effektivare sjukvårdsplanering. Jag har i propositionen pekat på mycket viktiga områden som behöver byggas ut. Det gäller den öppna vården utanför sjukhusen, den psykiatriska vården och långtidssjukvården. Detta, fröken Ljungberg, är en proposition med mycket bestämda målsättningar. Den reform som föreslås i propositionen är också viktig från politiska utgångspunkter. Den innebär nämligen att vi får ett ökat samhällsinflytande över våra läkarresurser. Det vill jag starkt betona. Detta sker i ett läge då läkarutbildningen har ökats. Under de närmaste åren kommer examinationen av nya läkare, som bekant, att öka kraftigt. Vi har i dag 10000 legitimerade läkare i landet. Om 6 å 7 år kommer läkarantalet att ha ökat med 60 procent; år 1975 beräknas läkarantalet vara uppe i 16 000. Det är av stor betydelse för sjukvården att dessa nya läkare tillförs de områden där vårdbehoven är störst. den reservation som fröken Ljungberg har talat för, inte binda sig för några läkarkvoter. Den faktiska innebörden av denna reservation är att samhället skulle avstå från det planeringsinstrument som ger möjligheter att i betydande omfattning kanalisera läkartjänster till den öppna sjukvården. Detta är, skulle jag vilja säga, en reservation utan målsättningar på ett mycket väsentligt område. Jag anser för min del att patienternas intresse av att få ökad tillgång till läkare inom den öppna sjukvården måste gå före det intresse som enskilda läkare kan ha av att tjänstgöra på sjukhus. I moderata samlingspartiets reservation framhålles att det är angeläget att antalet välutbildade underläkare vid vissa sjukhuskliniker inte minskar. Kärnpunkten i läkarutbildningsförslaget är emellertid att tillgängliga läkarresurser fördelas så, att de utnyttjas på bästa sätt. För närvarande är det mest angeläget att bl.a. den öppna vården utanför sjukhusen tillförs välutbildade läkare. Följden av läkarutbildningsförslaget blir att samhället och patienterna totalt sett kommer att få det största utbytet av läkarnas insatser. Vi har att vänta oss en stor ökning av examinationen av läkare under de närmaste åren. De nya läkarna måste placeras antingen vid sjukhusen eller i den öppna vården utanför sjukhusen. Det ligger i sakens natur att de nya läkarna under de första åren bör få en stor del av sin utbildning vid sjukhusen, där de lätt kan få kontakt med äldre kolleger. Var vill för övrigt fröken Ljungberg placera dessa unga läkare? Om de äldre underläkarna till varje pris skall stanna kvar vid sjukhusen, får vi verkligen en egendomlig situation. Är det inte riktigare att dessa läkare med sin större erfarenhet tjänstgör i den öppna vården utanför sjukhusen? Jag vill säga till fröken Ljungberg att det är helt naturligt att man försöker placera tjänsterna där de bäst behövs; det är en av kärn punkterna i det reformförslag vi nu diskuterar. Jag vill, herr talman, understryka att det finns starka skäl för samhället att anordna en systematiserad vidareutbildning av unga läkare. Som jag har framhållit i propositionen bör olika intressen sammanvägas till patienternas förmån. Vidareutbildningens betydelse för läkarnas yrkeskunnighet är uppenbar. Lika uppenbart är det att läkarutbildningen i vidsträckt mening måste inordnas i den allmänna sjukvårdsplaneringen. Vid sjukvårdsplaneringen måste vi beakta att den fortsatta utbyggnaden av våra vårdresurser i första hand bör ta sikte på den öppna vården utanför sjukhusen, den psykiatriska vården och långtidsvården. Låt mig tillägga att vårdplatsutbyggnaden avser främst vården av långvarigt sjuka och psykiskt sjuka. För den icke sjukhusbundna läkarvården planeras en mer än 30-procentig kapacitetsökning från 1966 till 1970 genom en utbyggnad av flerläkarstationer. Läkarutbildningen måste redan från början uppläggas så att dessa områden tillgodoses i den utsträckning som är möjlig. Jag vill i detta sammanhang påpeka att en obligatorisk tjänstgöring i öppen vård och psykiatri ingår i den föreslagna allmäntjänstgöringen och att detta med omedelbar verkan bör komma att underlätta läkarsituationen inom den öppna vården. Den plan som regeringen i propositionen har förelagt riksdagen om fördelningen och vidareutbildningen av läkare kommer att under de närmaste åren innebära en kraftig förstärkning av den öppna läkarvården i samhällets regi. I detta sammanhang vill jag också nämna att ett förslag till reformering av sjukförsäkringens ersättningssystem för den i samhällets regi bedrivna öppna läkarvården kommer att läggas fram. Därigenom underlättas också en utbygg nad av den offentliga öppna läkarvården. Det är, med andra ord, ett växelspel mellan dessa båda reformer. Jag tror det är viktigt att man har detta i minnet när man diskuterar planeringen på sikt. Jag skall inte ta upp någon direkt polemisk debatt, men jag har tidigare i medkammaren inte kunnat underlåta att notera att folkpartiet inte finns med på någon reservation här. Man har inte heller vid andra tillfällen under senare tid gett uttryck för den tidigare mycket onyanserade kritik man ägnade vårt lands sjukvård. Det är dock knappt ett år sedan folkpartiet drev en kampanj som satte rubriken >vårdkris»> över hela den svenska sjukvården. Jag vill gärna hälsa folkpartiet välkommet att i stället deltaga i en konstruktiv sjukvårdsdebatt, där det väsentliga är att med utgångspunkt från dagens situation forma och planera den fortsatta utvecklingen så att resurserna kommer till bästa möjliga användning. Riksdagens godkännande av den föreliggande propositionen kommer att ge samhället ett kraftigt ökat inflytande över fördelningen av våra läkarresurser, samtidigt som åt läkarna kommer att ges möjligheter att genom samhällets medverkan få en systematiserad vidareutbildning. Jag tycker att fröken Ljungberg helt tappade bort att det är något väsentligt i denna proposition, att det sker en målmedveten satsning också på läkarnas vidareutbildning. Jag vill allra sist, herr talman, understryka att detta är en reform som i vidsträckt bemärkelse kommer att få mycket stor betydelse för vår sjukvård.

Herr talman! Jag beklagar om statsrådet uppfattade mitt inlägg här som en ren polemik. Det var faktiskt inte menat på det sättet, utan jag har allvarliga avsikter. När statsrådet säger att den reservation, där vi talar om att man ej skall binda sig för en kvotering av läkartjänsterna, innebär en brist på målsättning, kan det vara riktigt. Den hör emellertid inte samman med det målsättningsresonemang som jag förde inledningsvis. Vad vi begär är att riksdagen inte nu skall binda sig för vissa bestämda läkarkvoter, utan att det skall ankomma på sjukvårdshuvudmännen att i samråd med socialstyrelsen successivt tillskapa de nya tjänster som kommer att behövas för att tillgodose utbildningsbehovet. Skall det bli någon mening med utbildningen i samband med denna tjänstgöring av de unga läkarna, måste det finnas tillgång till handledare. Statsrådet har själv i propositionen talat om svårigheterna att tillgodose detta önskemål när det gäller t.ex. den öppna vården och psykiatrin. Det är då verkligen angeläget att dessa utbildningstjänster kommer till successivt, så att man kan bygga upp handledarsystemet och göra utbildningen så systematisk som statsrådet talade om. Jag ger mitt fulla erkännande åt den systematiska undervisning som det talas om här. Det ligger en systematisk kursuppläggning i läkarnas vidareutbildning, som är oerhört väsentlig, men även den är kolossalt krävande, nämligen för lärarna som skall driva kurserna effektivt.
Fröken Ljungberg säger att hon vill att man inte skall binda sig för några kvoter. Jag vill säga att det är nu vi skall bestämma hur vi under 1970-talet skall söka utveckla den svenska sjukvården för att få en förstärkning inom de områden där vi vet att behovet i dag är särskilt stort: den öppna vården, psykiatrin, långtidsvården etc. Låt mig tillägga att socialdepartementets sjukvårdsdelegation, såsom fröken Ljungberg vet, har en mycket allsidig sammansättning med representanter för bl.a. huvudmannasidan och att delegationen har ställt sig bakom förslaget beträffande kvotering. Jag har framhållit i propositionen att jag anser det angeläget att allmäntjänstgöringen bl.a. inom den öppna vården kan fullgöras under handledning. Under en övergångstid bör emellertid vissa provisoriska anordningar i detta hänseende kunna accepteras. Jag vill nämna att socialstyrelsen i samråd med sjukvårdshuvudmännen överväger att låta inrätta ett antal tjänster för biträdande provinsialläkare, som kan utnyttjas för allmäntjänstgöring. Härigenom kommer tjänstgöringen som regel att kunna fullgöras under god och effektiv handledning. I de fall tjänstgöringen kommer att fullgöras i form av vikariat på en mera självständig läkartjänst i den öppna vården kan de unga läkarna räkna med att få stöd och tillsyn i olika former. Jag vill erinra fröken Ljungberg, som tog upp denna fråga, om att det ju här gäller läkare som har avlagt läkarexamen och har sin grundläggande teoretiska och kliniska utbildning bakom sig.
Herr talman! Efterom jag väl är den ende läkaren i denna kammare, är det av intresse för mig att få säga några få ord i denna fråga. Jag hade inte tänkt beröra hela det stora problemkomplex som «fröken Ljungberg har varit inne på och som även statsrådet har nämnt, men jag kan inte undgå att säga ett par ord till statsrådet med anledning av att han begagnade tillfället att angripa folkpartiet för att det använt uttrycket »vårdkris» i sin skrift och sina uttalanden. Vi berörde i skriften de brister som enligt vad också statsrådet erkänner finns inom långtidsvården, inom den psykiatriska vården, inom vården av alkoholskadade människor och inom reumatikervården. Att förhållandena särskilt i de större samhällena är mycket besvärande råder det inget tvivel om. Jag har i ungefär 40 år arbetat som läkare och jag tror jag kan anses vara i någon mån vittnesgill på det området. Statsrådet är mycket välvilligt optimistisk om han tror att de här föreslagna åtgärderna, vilka jag anser vara i många avseenden riktiga och nödvändiga, kommer att råda bot framför allt på den kris inom den öppna vården som vi kan befara under 1970-talet. Om statsrådet tror detta, är jag ledsen att behöva säga att han nog tar miste. Socialministern har aviserat en reform med enhetstaxa för samtliga patienter i öppen vård. Den har kritiserats från läkarhåll. Jag delar inte helt den kritik som läkarna givit uttryck för. De har visserligen sagt att det blir en press på den öppna vårdens läkare i allmän tjänst, och det är otvivelaktigt riktigt att pressen kommer att öka, men jag tror inte alls att de i privat verksamhet sysselsatta läkarna — till dem hör jag själv — kommer att bli arbetslösa. Skall det bli någon ordning på den öppna vården under 1970-talet, får antingen den allmänhet, som söker sig till läkarna i allmän tjänst, orimligt långa väntetider, eller också kommer den att skjutas över till de 25 procent av läkarna, eller hur många det kan vara, som fortfarande arbetar fritt i öppen vård. Där får patienterna betala mer, men de får någonting som för många av dem är oersättligt: de får tala med en läkare. Tid att tala med en läkare är något av det viktigaste man kan erbjuda patienterna, men kristillståndet är sådant att läkarna tyvärr har alldeles för litet tid att syssla med patienterna.

På den punkten har jag en annan uppfattning än Läkareförbundets talesmän. Jag tror alltså att vi inom folkpartiet inte har någon anledning att ta tillbaka den uppfattning som vi gav uttryck åt i skriften. I varje fall är inte jag beredd att göra det. Min avsikt när jag begärde ordet, herr talman, var att ta upp en detalj i utlåtandet, nämligen den internmedicinska allergologin, som omnämns i reservation 3. Jag har ända sedan jag kom in i denna kammare för länge sedan — år 1941 — intresserat mig för denna fascinerande specialitet och de intressanta resultat som läkarvetenskapen har kommit till inom detta område. Jag motionerade redan 1941 i detta ärende och har sedan vid olika tillfällen med intresse följt frågan. Det är beklagligt att det ser ut som om den invärtesmedicinska allergologin skulle skjutas i bakgrunden, så att det inte skulle bli tillfälle för unga läkare att utbilda sig inom denna viktiga specialitet. Vad är de allergiska sjukdomarna?

Det är ett mycket stort antal människor som lider av detta. Beträffande dessa uttryck för överkänslighet är det ju inte bara hudutslagen, hudmanifestationerna, som är anmärkningsvärda, utan det finns också en hel rad andra företeelser inom området för de allergiska sjukdomarna som är värda att nämna. Den allra viktigaste som hör till denna invärtesmedicinska specialitet är astmasjukdomen, en av våra stora folksjukdomar. Men det räcker inte med det. Det finns från matsmältningsapparaten en rad just allergiska symtom, i fråga om vilka det vore en fördel att det funnes specialister som ägnade sig åt dem. Det alldagliga symtom, som kallas huvudvärk och som är en av våra allra vanligaste sjukdomsbilder, kan i vissa avseenden vara ett uttryck för en allergisk reaktion. Många andra exempel skulle man också kunna ge.

Då skulle det alltså bli tillfälle för patienterna att få en så sakkunnig vård som möjligt. Jag tycker att det är en riktig reform och den kommer alldeles säkert att genomföras. Men om då en av dessa väsentliga specialiteter försvinner, blir ju människorna sämre tillgodosedda vad beträffar behandlingen av de sjukdomar, för vilkas diagnostik och botande krävs en invärtes specialist i allergologi. Vad säger statsutskottet om denna sak? Statsutskottet uttalar sig ju i allmänhet inte särskilt utförligt om saker och ting, men det är i alla fall egendomligt att det uttalar sig så konstigt som det har gjort i denna fråga.

Inte är väl människan ett reagenskärl, i vilket man bara häller i några kemiska ingredienser, vilka sedan talar om för läkaren vad han skall göra. Det fordras också den sedvanliga kliniska bedömningen av patienten. Däremot kan jag förstå utskottet om det menar detsamma som socialministern också har menat, då han säger att läkarna är oeniga på denna punkt. Alla läkare har inte samma uppfattning och det gäller även läkare i framstående ställning. Men det brukar ju, herr talman, vara vår uppgift som lekmän — och det är ju de flesta av oss på detta område — att värdera experternas utlåtanden. Det får vi göra ideligen, ty vi kan ju inte låta experterna eller vissa experter bestämma. Här har man tydligen tänkt sig att det som socialstyrelsen tycker just i dag — för ett par år sedan föreföll den tycka någonting helt annat — skall vara avgörande.

Denna tankegång som jag gett uttryck åt i motion II: 1059 i denna kammare och som undertecknats av företrädare för samtliga demokratiska partier — doktor Kaijser har i första kammaren skrivit på den likalydande motionen I:926 — finner stöd i reservationen 3. Då jag tycker att reservationen ganska väl uttrycker min me ning i frågan, även om den enbart har undertecknare från moderata samlingspartiet, skall jag be att få yrka bifall till den.
Herr talman! Även jag vill mycket kortfattat yrka bifall till reservationen 3. Utskottet påpekar att det föreligger delade meningar bland läkarna, om den allergiska specialiteten skall bli klinisk eller laboratoriemässig. Detta är ett utomordentligt starkt skäl för att det skall höras olika meningar om saken även i riksdagen. Allergologerna själva är emellertid eniga om att det skall finnas en klinisk förankring. Det kan lekmannen verkligen förstå — och jag är i motsats till herr von Friesen en verklig lekman. En allergipatient är inte hjälpt bara därför att det finns magnifika laboratorier att skicka blodprov till, ty han eller hon måste ju ha någon läkare som bryr sig om att bota patienten och inte bara sjukdomen. Om det skall kunna finnas sådana läkare måste det finnas möjligheter att utbilda sig. En överläkare här i Stockholm, som intresserar sig mycket för allergologin, har talat om för mig, att han har unga läkare som arbetar hos honom och får undervisning. De arbetar intresserat med allergierna ett eller ett par år men eftersom de inte kan ämnet som specialitet, slutar de och inriktar sig på någonting annat. Till sist vill jag framhålla att det inte är fråga om någon obetydlig sjukdomsgrupp. En undersökning har visat att det i var fjärde svensk familj finns någon medlem som har eller haft allergi. Om jag bad alla här i kammaren som haft allergi i sina egna familjer att räcka upp en hand, kanske när kammaren är mera fylld än nu, skulle var fjärde göra detta. Dessutom blir den här sjukdomen allt vanligare, inte minst på grund av alla nya gifter som vi dagligen berikar vår miljö med och som vi, som bekant, kontrollerar mycket dåligt. Inte heller gäller det här några långsamma, odramatiska sjukdomar, av vilka man aldrig blir frisk och aldrig dör. Tvärtom förekommer det inte så sällan dramatiska dödsfall. Detta är ännu en anledning att se till att denna sjukdomsgrupp blir tillräckligt uppmärksammad och studerad, och det blir den inte om inte läkaren har möjlighet att specialisera sig på den. Mot denna bakgrund ber jag, herr talman, att ännu en gång få yrka bifall till reservationen 3.
Herr talman! Jag skall be att få göra en kort replik. Vi har hört två mycket engagerade inlägg i en utan tvivel viktig fråga, som ju gäller huruvida detta mycket stora område nu skall bli en specialitet. Under senare år har det förts många diskussioner om den saken, och debatten därom har inte minst under den allra senaste tiden varit omfattande. I förberedelserna för denna proposition har vi också haft anledning att mycket ingående lyssna till de grupper som här är engagerade men även på hur forskare och medicinare bedömt denna fråga. Jag har sagt tidigare och upprepar det nu som lekman, att här har vi ett utomordentligt stort sjukdomspanorama som helt säkert är svårt att specificera i vissa avseenden. Men jag begärde egentligen ordet för att citera socialstyrelsens senast deklarerade synpunkter på denna fråga. De återfinnes i ett remissyttrande till socialdepartementet i en fråga som ansluter sig till det ämne vi nu diskuterar. Socialstyrelsen skriver, att som framgår av nämnda yttrande »synes de största framstegen ifråga om allergisjukdomarna för närvarande vara att förvänta inom den laboratoriediagnostiska sektorn. Generellt kännetecknas för öv rigt allergiforskningen av en mycket bred angreppsfront som spänner över många skilda discipliner. Mot bakgrund av detta förhållande finner styrelsen, att det inte är motiverat att bryta ut just ett av dessa områden genom att ge detta ställning som en specialitet. Förhoppningsvis kommer emellertid utvecklingen att gå snabbt inom allergologins skilda områden.

Herr talman! Jag tackar socialministern för de sista orden, alltså att han kommer att följa denna fråga med uppmärksamhet. Det tycker jag att frågan är värd. Jag fäster mig emellertid vid att socialministern i början av sitt anförande sade att socialstyrelsens senaste uppfattning var den som statsrådet sedan refererade. Det var väl alldeles riktigt — men vad får man för respekt för ett ämbetsverk som har en uppfattning i dag, men som kanske för ett eller ett par år sedan, då verkets ledning var en annan, hade en annan uppfattning? Jag vill erinra om att Svenska läkaresällskapet, som är det samlade uttrycket för läkarnas vetenskapliga erfarenhet, har uttalat sig på ett annat sätt. Sällskapet har givit ett klart stöd åt den mening som jag här har försökt plädera för, och jag tycker det hade varit önskvärt om man mera hade lyssnat på Läkaresällskapet i detta fall.

Herr talman! Jag är helt övertygad om att kollegerna i kammaren delar min uppfattning att det återstår få ting för mig att ta upp till diskussion vilka inte redan blivit belysta, framför allt genom att socialminister Aspling flitigt deltagit i debatten och berikat den med de synpunkter som redovisats i propositionen och som även biträtts av utskottsmajoriteten. Det är endast de moderata ledamöterna i utskottet som fogat ett par reservationer vid utlåtandet. Jag skall därför inte ge mig in på en sådan diskussion som kanske hade varit befogad, om debatten hade fått ett annat förlopp. Låt mig bara säga några ord på en punkt som har föranlett flera inlägg, nämligen frågan om det för allergisjuk domarna skall inrättas en egen invärtesmedicinsk specialitet. Vi som besökt vår ärade förste vice talman när vi varit krassliga har självfallet den allra största respekt för honom och hans kunnighet i medicinska angelägenheter. Men när han står i talarstolen och ger uttryck för sina medicinska kunskaper värderar vi hans uttalanden något annorlunda. Om det hade funnits ytterligare en läkare i kammaren, hade denne kanske framfört en mening som inneburit raka motsatsen till herr förste vice talmannens nu redovisade uppfattning. Det gäller alltså en fråga, där det finns delade meningar bland de vetenskapsmän och läkare som ägnar sig åt den. Utskottets majoritet har inte sagt nej till tanken på en specialitet på detta område, men vi har känt vår begränsning. Det finns en ledamot i kammaren som är fackman på området. Det kunde ha funnits två eller kanske fler, men det gäller också för oss andra att veta hur vi skall ställa oss. Man gör klokt i att låta det organ, som skall handlägga dessa frågor, också få göra det på fackmässiga grunder. Så har gjorts tidigare och så bör nog ske även framdeles. I ett avseende, herr förste vice talman, behöver det väl inte anses förmätet av oss att säga att vi är fackmän, även om vi inte har utbildning för det, nämligen i fråga om riksdagstryck, ty det har vi under årens lopp lärt oss ganska mycket om. I den motion som den ärade förste vice talmannen varit med om att väcka — författa, sade han — redovisas en ståndpunkt som intogs av socialstyrelsen år 1968 och som är av exakt samma innehåll som den vilken socialstyrelsen redovisar 1969. Detta sker visserligen inte officiellt i handlingarna i ärendet men denna ståndpunkt har, såsom herr förste vice talmannen mycket riktigt misstänkte, varit vägledande för tredje avdelningens och för statsutskottets majoritet. Denna ståndpunkt kom till uttryck genom före trädare för socialstyrelsen vid föredragningar under avdelningens arbete. Socialstyrelsen hade alltså samma mening 1968 som den har 1969, och det är tänkbart att den fortfarande har samma uppfattning.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

Herr talman! Jag vill anföra en mycket kort motivering till den reservation som är knuten till statsutskottets utlåtande nr 86.

Utskottet har till skillnad från tidigare år nu förklarat, att begreppen assimilering och integration bör föras bort ur debatten. Det är alltså ett nytt ståndpunktstagande, och vi gillar det.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

Herr talman! I motionerna I: 932 och II: 1067 har, i anslutning till den proposition vi nu behandlar, framställts ett yrkande om en ytterligare ändring i brottsbalken som en följd av förslaget om sänkt myndighetsålder. Motionerna har föranlett den vid första lagutskottets utlåtande fogade reservationen 2. Eftersom jag tillhör såväl motionärerna som reservanterna i denna del kan det vara på sin plats att jag säger några ord. Frågan om åldersgränserna i det straffrättsliga påföljdssystemet har nämligen en principiell sida, som kan förtjäna uppmärksamhet. I fråga om de följdändringar som på en mängd olika områden föreslås som en konsekvens av sänkningen av myndighetsåldern uttalas i propositionen att principen vid prövningen har varit, att en anpassning skall ske till myndighetsåldern överallt där det inte finns speciella skäl för annat. Den principen synes också genomgående ha följts inom de olika rättsområdena med ett undantag, nämligen i fråga om brottsbalkens påföljdssystem. För närvarande får fängelse bara i undantagsfall ådömas den som inte fyllt 21 år, och ungdomsfängelse skall som regel inte ådömas den som fyllt 21 år. Man tycker att det skulle ha varit naturligt, när nu myndighetsåldern sänks, att också låta dessa åldersgränser följa med på samma sätt som man gör t.ex. beträffande ingripanden enligt barnavårdslagen, vilka i fortsättningen inte skall förekomma mot personer över 20 år. Men så sker alltså inte enligt propo sitionens förslag, utan 21-årsgränsen behålls. Den motivering som åberopas härför är att 21-årsgränsen för de straffrättsliga påföljderna har bestämts främst av kriminalpolitiska skäl. Underförstått: myndighetsåldern har bara haft betydelse i andra hand. Vi motionärer och reservanter tycker att dessa skäl inte väger särskilt tungt. Det är möjligt, kanske rent av sannolikt, att kriminalpolitiska skäl var avgörande när 21-årsgränsen fastställdes, även om några belägg därför inte har givits. Att 21-årsgränserna påverkats av myndighetsåldern torde vara odiskutabelt. I vart fall är det svårt att åberopa några bärande kriminalpolitiska skäl för att i dag hålla fast vid 21-årsgränsen trots att man sänker myndighetsåldern. Även om man följer myndighetsåldern och väljer en 20-årsgräns står nämligen samma differentierade påföljdssystem till buds för våra domstolar, eftersom 21-årsgränsen varken beträffande fängelse eller ungdomsfängelse är någon absolut gräns. Oavsett om man väljer en 20 eller 21-årsgräns blir det även i fortsättningen möjligt att döma ungdomar till ungdomsfängelse ända till dess de fyllt 23 år. Inte heller försvinner möjligheten att utnyttja fängelsealternativet om man följer vårt förslag. I det läget är det svårt att se någon fördel med att låta de här åldersgränserna bli undantag från den 20-årsgräns för myndighetsåldern som vi nu uppnått relativt stor enighet om. Är man myndig i civilrättsliga sammanhang, är det rimligt att man anses vuxen också när det gäller de straffrättsliga sammanhangen. Mot denna bakgrund, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationen 2 av herr Alexanderson m.fl.

Herr talman! Jag har i detta ärende inte något annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan. Jag har bara genom en blank reservation velat understryka min synpunkt beträffande den takt i vilken vi bör fortsätta när det gäller en ytterligare sänkning av myndighetsåldern. Vi har nu i de nordiska länderna kommit överens om en myndighetsålder på 20 år — inte utan besvär, har det försports. Vi kan kanske inte — som utskottet säger — i dag själva ensidigt börja sänka den ytterligare, men vi bör genast kunna rikta in oss på nästa etapp, det vill säga på att ta upp förhandlingar på nordisk basis om den ytterligare sänkning till 18 år, som inte i längden torde kunna undvikas. Det kommer att ta lång tid att genomdriva denna reform, så det är lika bra att börja genast. Det system vi kommer att få genom denna lag, blir ett lappverk med en mängd olika grader av myndighet mellan 18 och 20 år, och det kommer att bli mycket svårt att i praktiken hålla reda på vad en person mellan 18 och 20 år får göra och inte får göra. Jag avundas inte den lärare i samhällskunskap som skall förklara för 16—17 åringar vad de får göra och vad de inte får göra när de väl fyllt 18 år men inte 20. Detta är en situation som undergräver själva begreppet myndighet. Inte bara de äldre tonåringarna utan även deras omgivning får visst besvär med att fastställa i vilka avseenden de själva får bestämma och i vilka avseenden förmyndaren skall tillfrågas. Avsikten är väl inte att detta skall vara det slutliga tillståndet. Vad jag vill reservera mig mot i utskottets skrivning är alltså att den inte riktigt klart uttrycker att detta bara är ett steg på vägen mot den mera logiska, gemensamma nordiska, myndighetsåldern 18 år.

Herr talman! När vi senast diskuterade frågan om sänkning av rösträttsåldern konstaterade vi på olika håll att det fanns ett samband mellan myn dighetsoch rösträttsålder. I det sammanhanget framhölls att en sänkning av rösträttsåldern till 18 år måste ha till följd att även myndighetsåldern borde sänkas. I motion II: 1068 har jag tagit upp den frågan och yrkat på att myndighetsåldern skall sänkas till 18 år. Därmed bör följa att vi ger den ungdom vi i dag kräver så mycket av det medborgerliga förtroende och den rättighet som borde ha varit genomförd tidigare. När det gäller myndighetsålder, syn på förmyndare m.m. lever vi kvar i en samhällsbild och en uppfattning om ungdomen som hör ett gånget sekel till.

Vi har i andra sammanhang hållit på 18-årsgränsen. Vi anser till och med att ungdomen i militärtjänst skall visa omdöme och ha det ansvar som kan följa därmed. Ungdomen har efter vad jag kan förstå ingen som helst möjlighet att säga att den inte vill vara med om detta, trots att den har tvingande förpliktelser om någonting inträffar under en sådan tjänstgöring. Även om den värnpliktige är omyndig i annat, blir han skyldig att i detta fall ta sitt ansvar. När det gäller förmyndarlagstiftningen menar man nu att ungdomar skall ha rätt att gifta sig vid 18 års ålder. Det blir mer och mer vanligt att ungdomar gifter sig vid 17—18 års ålder och ofta blir det även barn i sådana äktenskap. Eftersom barn skall stå under föräldrarnas vård men föräldrarna i dessa fall är omyndiga kan egendomliga konsekvenser uppstå, ty de omyndiga föräldrarna står ju i sin tur under sina föräldrars vård. Skulle någon inblandad person eventuellt vara omyndigförklarad i något sammanhang kan den underliga situationen inträffa, att man i ett ungt äktenskap ställs under en kedja av förmyndare utan rimlig anledning. Förmyndarlagstiftningens orimliga och efter vad jag kan förstå helt onödiga krångelparagrafer har ingenting att göra med skydd för den omyndiges räkning. Man kan givetvis säga att en person som är 18 år inte skall vara så kavat, ty då saknar vederbörande erforderligt omdöme. Men, ärade kammarledamöter, vilka möjligheter har vi att bedöma förmyndarnas lämplighet i olika avseenden? Jag tror vi skall vara väldigt försiktiga därvidlag. Det finns, herr talman, inte någon anledning för mig att räkna upp alla olika följdverkningar i detta sammanhang. Jag har konsekvent försökt att anpassa den sänkta myndighetsåldern på 18 år till de följder beträffande andra lagparagrafer som kan uppstå. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till motion II: 1068. Jag förutsätter att vi, om vi kan få ner myndighetsåldern till 18 år, nästa år skall kunna sänka rösträttsåldern till samma gräns, 18 år, som vi diskuterade senast när rösträttsåldern sänktes till 20 år. Herr talman! Jag ber alltså att få yrka bifall till motionen 1068.

Herr talman! Sänk myndighetsåldern till 18 år i stället för till 20, som regeringen vill — det föreslås i ett motionspar, nr 931 i första kammaren av herr Birger Lundström m.fl. och den likalydande nr 1069 av några folkpartiledamöter i denna kammare. Vi hemställde i motionen att första lagutskottet skulle skriva ett förslag till lagtext. Det har utskottet inte gjort, men vårt förslag överensstämmer i allt väsentligt med det yrkande som herr Lundberg här har framställt, och därför kommer jag att rösta för det.

Så har inte skett. På en annan väsentlig punkt har jag dock en annan mening än herr Lundberg. Han talar om det starka och nödvändiga sambandet mellan myndighetsålder och rösträttsålder. Det är inte nödvändigt att rösträttsålder och myndighetsålder sammanfaller. De har tidigare inte gjort det, och de kommer inte heller att göra det enligt regeringens förslag. Det kommer även i framtiden att vara så, att en del personer får rösträtt som inte har fyllt 20 år, nämligen de som fyller 20 år under tiden oktober — december valåret. även om man flyttar ner åldersgränserna två år till 18 år kommer det att vara på det sättet. Däremot kan naturligtvis samma argument, som anförs för en sänkning av rösträttsåldern, anföras också för en sänkning av myndighetsåldern. Det är just den allmänna grundsyn som jag här har nämnt. Myndighetsåldern 20 eller 21 år har även anförts som argument mot en sänkning av rösträttsåldern till 18 år, och det argumentet bör undanröjas. Det är en av fördelarna med en sänkning av myndighetsåldern till 18 år. Det bör inte vara så i framtiden, att man ena dagen kan avvisa ett förslag om sänkning av rösträttsåldern med en hänvisning till myndighetsåldern och nästa dag avvisa ett förslag om sänkning av myndighetsåldern med hänvisning till rösträttsåldern. I den mån det underlättar kan en sänkning av båda åldrarna gott ske parallellt, men något absolut oupplösligt samband mellan de två åldrarna finns det enligt min mening inte. I höstas beslöt riksdagen att sänka åldersgränsen för giftermål för män till 18 år. Det är, som vi framhåller i vår motion, ytterligare ett skäl för sänkning av myndighetsåldern. Det är nämligen uppenbart att gifta måste kunna ta lån och träffa andra avtal av ekonomisk innebörd. Då väljer propositionen i stället en lösning med omfattande undantagsbestämmelser för sådana ungdomar mellan 18 och 20 år som är gifta eller som har eget hushåll. Det borde vara naturligt att i stället ha myndighetsåldern lika med äktenskapsåldern och sedan eventuellt göra inskränkningar för vissa ekonomiska beslut av stor räckvidd som undantag. Det skulle ge betydligt färre undantag. Argumentet om en nordisk rättslikhet, som anförs av utskottet, har naturligtvis det foget för sig, att det är önskvärt med samma myndighetsålder över hela Norden. Men det kan inte utgöra ett absolut hinder för ett land att gå före de övriga. Rösträttsåldern har inte alltid varit densamma i de nordiska länderna. När man i Finland för kort tid sedan sänkte myndighetsåldern till 20 år, var det en betydande opinion för att man skulle sträcka sig ända ned till 18 år. Det borde vara möjligt för Sverige att gå före och visa vägen för de övriga nordiska länderna på detta område. Vi kan hoppas att det leder till att de nordiska länderna enas om en gemensam och sänkt rösträttsålder. Det finns i Sverige i dag en rad stadganden om olika åldersgränser. Det är naturligtvis från den enskildes synpunkt önskvärt med så få åldersgränser som möjligt. I vår motion pekar vi på en utveckling mot tre åldersgränser — 15 år, när straffbarhet inträder och man får rätt att förfoga över tillgångar som man erhållit genom eget arbete, 18 år för den generella myndighetens inträdande och 21 år som en åldersgräns i den meningen att lagöverträdare mellan 18 och 21 år kan särbehandlas. På den sista punkten ansluter jag mig till de motiveringar som anförs av departementschefen. Det bör vara möjligt att göra en sådan särbehandling även av myndiga personer, framför allt av kriminalpolitiska skäl. Jag kan således inte tillstyrka reservationen 2.

Herr talman! Till herr Romanus vill jag säga att det är självklart att det inte alltid behöver finnas ett samband mellan olika lagar och förordningar. Men eftersom myndighetsåldern och rösträttsåldern gäller medborgerliga rättigheter och den ena förutsätter att den andra medborgerliga rättigheten skall komma till uttryck måste det ske en samordning för att resultatet skall kunna bli tillfredsställande. Herr Hansson i Piteå talade om att utskottets förslag var enhälligt, som om det skulle vara en tillräcklig motivering för vad utskottet har föreslagit. Jag har en känsla av att utskottet, om det skulle ha varit logiskt, skulle ha sagt att vid en viss ålder skall en person på nytt bli omyndig. Om man skall vara logisk åt det ena hållet, bör man vara det även åt det andra.

Om riksdagen har den uppfattningen att vår ungdom inte är vuxen att ta ansvar vid 18 år vill jag fråga: Hur kan det då komma sig, att riksdagen anser, att man kan döma en omyndig till straff, därest han exempelvis vägrar att fullgöra sin värnplikt? Hur kan man över huvud taget på det ena området efter det andra säga till de unga att här har ni skyldigheter men inga rättigheter?

Herr talman! Låt mig först deklarera att jag delar utskottets principiella uppfattning att flera lagar, till exempel tilllämpliga delar av föräldrabalken och barnavårdslagen, måste anpassas till myndighetsåldern. Samma utgångspunkt gäller för motion II: 1068. Beträffande den s.k. myndighetsåldern råder det alltså delade meningar. Vid genomläsningen av utskottsutlåtandet finner jag att utskottet i sak argumenterar mot en sänkning av myndighetsåldern till 18 år på främst två punkter. Den ena punkten är understrykandet av att 18-åringen är i behov av skydd, framför allt det ekonomiska skydd, som sammanhänger med omyndigheten. Man kan naturligtvis ifrågasätta om det härvidlag skulle vara någon större skillnad i förmågan att ta ekonomiskt ansvar mellan en 18-åring, 20-åring eller en 25-åring. Jag tror inte att så är fallet. Dessutom innebär ju ett tagande av ekonomiskt ansvar i sig självt en större frihet för individen. Den andra punkten på vilken utskottet argumenterar mot 18-årsgränsen gäller rättslikheten inom de nordiska länderna.

Då skulle vi på ett mera aktivt sätt kunna driva den här frågan. Slutligen vill jag säga några ord främst till herr Romanus om sambandet myndighetsålder-rösträttsålder. Självfallet måste man anpassa dessa åldrar till varandra, och därför finner jag det felaktigt att rycka ut exempelvis rösträttsåldern som om den inte hade något särskilt samband med myndighetsåldern. Det är rimligt att ta myndighetsåldern som utgångspunkt och anpassa rösträttsåldern därefter. Principen bör vara att medborgare som har rösträtt också är myndiga. Därför bör dessa åldrar i möjligaste mån hållas samman. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till motion II: 1068.

Herr talman! Jag har föreslagit att åldersgränsen 21 år för inköp av rusdrycker skulle bibehållas liksom förutsätts bli fallet med åldersgränsen för inköp av stiletter. Den åldersgräns det gäller har ursprungligen inte fastställts på grunder som varit avgörande för myndighetsåldern, och jag menar att brännvinet är mera farligt än stiletter för en 20-åring. Och en 20-åring kan vara minst lika farlig för andra, om han druckit sprit, som om han innehar en stilett. Det är obegripligt att en så total bedömning tillämpats när det gällt att ta ställning till olika åldersgränser. Jag kan inte inse att det förhållandet att man blir myndig nödvändigtvis måste förenas med rättighet att inköpa sprit. Man kan enligt min uppfattning mycket väl uppnå myndighetsåldern med bibehållen aktning för sig själv utan att ha rätt att göra spritinköp. Jag ämnar inte yrka bifall till min motion, eftersom jag förstår att det inte skulle vara någon mening i att göra det, men jag tycker att man gått för slentrianmässigt till väga när man skurit alla åldersgränser över en kam. Det där undantaget för stiletter verkar ju näpet, och det har inte heller närmare motiverats.